Herr talman! Egentligen borde det vara helt förlegat att hämta underlag för betraktelser ur huvudanförandena vid den socialdemokratiska partikongressen för över ett halvt år sedan, men det är trots allt motiverat att göra det. Kongressen skulle ange socialdemokratins riktlinjer inför 1970-talet. Kraven från det socialdemokratiska fältet tycks också vara starka när det gäller uppfyllandet av de utfästelser som mer eller mindre genomtänkt gavs vid kongressen. Verkligheten har visat att de farhågor som vissa av uttalandena väckte var väl grundade. Inte minst gäller detta i fråga om utrikespolitiken. Herr Torsten Nilssons famösa påstående att ”man blir djupt oroad varje gång en företrädare för oppositionen talar utrikespolitik” har visat sig vara allvarligare menat än vad man då skulle ha kunnat tro. Det var inte bara ett ogenomtänkt och förfluget ord. Det var ett påstående som han tänkte vidhålla och som nyligen i annan form men med i stort sett samma innebörd har framförts också av statsministern. Det var ett fördomsfritt försök att lägga en dimridå över verkligheten, som ju är den att det är regeringen som genom dubbelspel och opålitlighet äventyrar tilltron i omvärlden till svensk neutralitet och utrikespolitisk konsekvens. Sverige lyckades under de två första decennierna efter det andra världskrigets slut bygga upp en utrikespolitisk position som innebar att omvärlden började få förståelse för vår neutralitet och alliansfrihet och en ökad respekt för vår självständiga men måttfulla och realistiska utrikespolitik. Detta var i stora stycken Östen Undéns verk. Även om mitt parti och jag själv i vissa avseenden var kritiska mot hans åtgöranden, så var det aldrig någon meningsskiljaktighet rörande de drag i den under hans tid förda utrikespolitiken som innebar att Sverige med tanke på sitt utsatta läge, sina begränsade resurser och sin fasta vilja att stå utanför stormaktskonflikterna skulle bygga upp en ställning av respekt och förtroende. Detta skulle ske och skedde med hjälp av ett starkt försvar, en mot alla hänsynsfull utrikespolitik och en stark satsning på internationellt samarbete. Det intryck som Sverige då lyckades ge omvärlden och det anseende som vi byggde upp förflyktigas inte i en handvändning. Men får tvetydighet i uttalanden och inrikespolitisk opportunism bli Sveriges kännetecken i det internationella meningsutbytet, då är det fara å färde. Det är allvarligt när man allmänt börjar finna skäl att önska att Sveriges utrikesminister skall avstå från att uttala sig i utrikespolitiska frågor. Nu senast vid Stockholms arbetarekommuns möte gjorde herr Nilsson en ny förlöpning gentemot USA, och så börjar igen den vanliga proceduren med förklaringar av honom själv och andra om vad som har sagts och inte har sagts, om vad som är menat och inte är menat — allt för att skyla över de intryck som uttalandet gav och sannolikt var avsett att ge. Det är inte utan att man vill instämma i vad den socialdemokratiska tidningen Dala-Demokraten skrev ett par dagar senare under rubriken ”Ett förfluget ord”, nämligen: ”Det är skillnad att vara ordförande i Stockholms Arbetarkommun och «utrikesminister. Men Torsten Nilsson måste komma ihåg att tal håller han i den senare egenskapen.” Nå, varför görs då sådana här uttalanden? Ja, det är väl troligt att åsnesparken åt USA vann anklang i vissa kretsar i vårt land. Det är sannolikt att de grupper som ser de kommunistiska diktaturerna som ett föredöme känner sig uppmuntrade. Vad som är säkert är emellertid att provokativa uttalanden försämrar relationerna till de västliga demokratier som vi har ett vitalt intresse av att hålla goda förbindelser med. Jag har svårt att tro att den överväldigande majoriteten av svenska folket skulle kräva eller ens skulle vilja godta en utrikespolitik som kännetecknas av upprepade ovärdiga utfall, varje gång följda av olika ovärdiga reträtter. Svensk utrikespolitik får inte ta till modell byrackan som gläfser när han törs och drar sig tillbaka med svansen mellan benen när det börjar verka farligt. För alla länder är det önskvärt, men för ett litet land är det nödvändigt att skapa goda relationer till omvärlden. Detta innebär alls inte att man skall visa rädsla och undfallenhet, men det kräver moderation och realism. Vi måste hålla i minnet att svensk utrikespolitik är ett instrument för att gagna det svenska folkets intressen. Jag talar då om intressen i ordets vidaste bemärkelse och menar med svenska folket alla och inte bara en grupp. Det verkar som om herr Torsten Nilsson — eller kanske är det rättare att säga regeringen — skulle finna det allra viktigaste att i den socialdemokratiska fållan fånga in de extrema vänsterradikalerna. Men tror verkligen regeringen att det går ens med medel som är omöjliga att godta för oss alla andra? Kan man tro att det går att vinna de grupperna för en sansad utrikespolitik? Är det dessa grupper som utrikesminisern vänder sig till, när han kritiserar USA med gamla välkända kommunistiska klyschor? I så fall tror jag inte att han lyckas, därför att — som någon har sagt — det är inte fred i Vietnam de grupperna är ute efter, det är revolution i Sverige. Häromdagen anklagade statsminister Olof Palme folkpartiet och moderata samlingspartiet för att göra inrikespolitik av utrikespolitiken. Inom Pparentes sagt kallade han oss i sitt i förväg utskrivna och till TT insända referat för högern. Det var alltså ingen felsägning utan en avsiktlig förvrängning. Den kan vi väl i och för sig bära med jämnmod, men den är ett exempel på den enkla och föga gentlemannamässiga teknik som Sveriges statsminister anser sig kunna använda i den politiska debatten. Ett annat bevis på lika enkel teknik är påståendet i sig självt. Om man känner sig skyldig till något, anklagar man motståndaren för just detta och undviker på så sätt — tror man — kritiken. I en debatt här i riksdagen för någon vecka sedan varnade finansminister Sträng för att sprida oro och därmed undergräva förtroendet för Sverige. Det gällde i sammanhanget den ekonomiska förtroendekrisen. Herr Sträng bagatelliserade det hela och menade att oron inte skulle bli bestående, men han tilllade: ”Naturligtvis under förutsättning att man inte med jämna mellanrum fortsätter att sprida oro. Då kan det naturligtvis medföra verkningar som i och för sig inte har sakligt underlag men som ändå kommer och inför vilka man står ganska maktlös.” Detta var riktat till oppositionen, som hade tagit sig den tydligen otillåtliga djärvheten att kritisera herr Sträng. Men om det ligger något riktigt och generellt i herr Strängs uttalande, så borde han i stället läsa upp det för sina kolleger i regeringen, för de båda f.d. excellenserna. Oro som sprids på det utrikespolitiska fältet är för nationen riskablare än ekonomisk oro; och dessutom — detta är så självklart att det knappast borde behöva utsägas — är det i alla sammanhang inte oppositionens utan regeringens uttalanden och åtgärder, som har största betydelsen för de internationella bedömningarna. Om förhållanden som oppositionen kritiserar väcker uppseende och misstro utomlands, beror det naturligtvis inte på oppositionens kritik utan på förhållandena själva, på att oppositionen har rätt. Vi inom oppositionen borde kanske vara smickrade över det inflytande som regeringen tillskriver oss — dock bara när det är fråga om skadeverkningar; förtjänsten av framgångar brukar man inte dela. Men vi är inte smickrade. Vi är bekymrade över vad som håller på att ske. Jag tycker närmast det gjorde ett direkt skrämmande intryck, när ett statsråd häromdagen i televisionen talade om en opinionsundersökning, som hade visat bristande förtroende för regeringens ekonomiska politik, och närmast karakteriserade den som en på borgerligt initiativ tillkommen komplott eller sammansvärjning. Det lät nästan som om han tyckte att polisen borde ingripa. Alldeles bortsett från att det, såvitt jag vet, inte låg det minsta av påverkan från de borgerliga partierna bakom den ifrågavarande undersökningen, så vill jag undra: Är det inte tillåtet längre att tycka, tänka och säga vad man vill i Sverige — om man inte tycker och tänker som socialdemokraterna? är det förbjudet för borgerliga politiker att försöka påverka opinionen? Förstår inte regeringen att sådana uttalanden skapar oro — och som jag tycker alldeles berättigad oro — långt utanför våra gränser och en undran om vart Sverige är på väg? Herr talman! Vi svenskar brukar vara stolta över det inflytande som vi har börjat kunna utöva på det världspolitiska fältet i mellanfolkligt samarbete. Vi vill så gärna påverka utvecklingen på betydelsefulla områden, t.ex. i fråga om nedrustningen. Men det är väl ingen som tror att statsrådet Alva Myrdals möjligheter att göra en insats i nedrustningsförhandlingarna i Geneve är alldeles oberoende av hur den regering, som hon själv tillhör, driver sin utrikespolitik. Nej, naturligtvis inte. Och det är då inte bara fråga om att irritation och misstänksamhet mellan statsledningarna kan försvåra ett förtroendefullt meningsutbyte och kan minska intresset för att ta hänsyn till våra förslag. Det gäller också den möjlighet till påverkan av opinionen som i nedrustningssammanhang är småstaternas, jag tror jag vågar säga enda vapen. Om opinionen i t.ex. USA är avogt inställd mot den svenska regeringens uttalanden och åtgärder så lär möjligheterna att vinna i varje fall denna opinion för svenska förslag till nedrustningssteg vara beskurna. Dessa förhållanden understryker den av oss även tidigare framförda meningen, att det är felaktigt att Sverige som i praktiken enda nation skall ha ett statsråd såsom chefsdelegat i Geneve. Detta sagt utan varje kritik mot statsrådet Myrdals kompetens i sammanhanget. Det finns också andra och viktigare skäl för den meningen. Sverige är som medlem av nedrustningsdelegationen utsett av Förenta nationerna och har därigenom självfallet att följa de direktiv och att godta de prioriteringar i nedrustningsavseende, som Förenta nationernas generalförsamling har antagit. De prioriteringarna överensstämmer inte alltid med dem som Sverige med hänsyn till sin egen säkerhet borde göra. Detta är helt naturligt. Vårt land intar genom sin alliansfrihet, sitt läge och en rad andra faktorer en särställning som är nära nog unik i världen. Vi ställer naturligtvis samma allmän na krav som alla andra i fråga om nedrustning, nämligen att den inte skall förskjuta balansen till någons fördel eller nackdel. Men de svenska speciella bedömningarna kan inte alltid vara likartade med dem som gäller för det stora flertalet stater. Åtgärder som för majoriteten kan betraktas som indifferenta i fråga om balansen kan för oss innebära sådana förskjutningar att i värsta fall vår möjlighet att hävda alliansfriheten allvarligt beskäres. Vi kan ta det nyligen ikraftträdda icke-spridningsavtalet som «exempel. För nästan alla andra stater är detta avtal till fördel, även om dess utfästelser om fortsatta nedrustningsåtgärder på kärnvapenområdet totalt skulle negligeras av kärnvapenmakterna. För oss är det inte lika enkelt. Sverige har därför också alltid med eftertryck karakteriserat avtalet som ett av flera lika nödvändiga steg, och vi har lagt ned mycken möda på att vinna allmän uppslutning kring våra krav på kompletterande åtgärder. I den regeringsdeklaration som lästes upp för en stund sedan sägs — efter vissa inte alltför optimistiska funderingar om nedrustningsarbetet — att en beiydande framgång likväl kan registreras på kärnvapenområdet, nämligen icke-spridningsavtalet.

Den överensstämmer ganska väl med vad hon och regeringen i andra sammanhang har uttalat. Nu är icke-spridningsavtalet i kraft och man måste tyvärr konstatera att intresset för de andra, kompletterande, för oss så vitala åtgärderna på området samtidigt högst märkbart har avtagit. Uppmärksamheten har svängt över till BC-vapnen och havsbottnens demilitarisering, utomordentligt viktiga uppgifter de också, men trots allt inte lika avgörande för vår svenska säkerhet. Kärnvapenöverläggningarna har växlat in på förhandlingarna i Wien, de s.k. SALT, om begränsning av de strategiska vapnen. De begränsningarna är naturligtvis högeligen önskvärda ur allmänmänsklig synvinkel men rätt betydelselösa, om man ser på den direkta svenska försvarsförmågan. Frågan är väl också om SALT kommer att kunna leda någonstans efter den demonstration som Kina just har gjort av sin förmåga att sända upp satelliter. Den kinesiska satelliten var väl inte oväntad för stormakterna med deras, som man får förmoda, goda insyn i vad som sker. För oss andra var den en kraftig påminnelse om två saker. För det första visar den hur ofullständiga våra möjligheter är att komma någon vart i internationella sammanhang — inte minst i fråga om nedrustning — om inte hela världen är engagerad. Den omständigheten att en av supermakterna och två av kärnvapenmakterna inte bara står utanför utan nästan kan sägas direkt sabotera nedrustningsöverenskommelserna visar risken för att avtal som träffas och åtgärder som vidtas kan komma att totalt sakna realism. Den visar för det andra hur snabbt förhållandena ändras i världen och hur farligt det är att låsa sina ställningstaganden i olika avseenden med stöd av ett statistiskt betraktelsesätt. Den visar hur viktigt det är att hålla handlingsfriheten så stor som möjligt för att kunna möta de avgörande förändringar i den utrikespolitiska miljön som kan vara svåra att förutse men som man måste räkna med, ja, som man vet kommer att inträffa. Med ett ord sagt: hur viktigt det är att svensk utrikespolitik bedrivs med omdöme, framsynthet och ansvar.

Herr talman! De flesta av de nu aktuella nedrustningsärendena har ju passerat revy i denna andra omgång av den utrikespolitiska debatten, särskilt i herr Dahléns och herr Bengtsons men också till en del i herr Virgins anföranden.

Innan jag tar upp ett par punkter som har omnämnts i debatten, skulle jag något närmare vilja beröra ett avsnitt i regeringsdeklarationen eftersom jag ännu mer än som där skett kan klargöra hur vi just nu måste föra ett veritabelt korståg. Det gäller eliminerandet av biologiska och kemiska stridsmedel. Det är kanske några i kammaren som erinrar sig att jag här tidigare framhållit att det redan för flera år sedan i vårt land framlagts förslag om att Sverige skulle ta mer aktiva initiativ på detta område. Man måste eliminera dessa massmordsverktyg som ju är oberäkneligare till sina verkningar än till och med kärnvapnen och oändligt mycket lättare att producera och även att dölja. Inte minst våra militärer var intresserade av detta. Nu har vi gått in i hårda förhandlingsomgångar både i FN och i Genéve. Det svåra har till en början varit att få Geneveprotokollet med förbud om dessa stridsmedels användning i krig allmänt erkänt och godtaget och att därvid få dess giltighet erkänd såsom allomfattande. Vi mötte därvidlag vissa svårigheter, eftersom några ganska betydelsefulla stater — framför allt USA — inte var berett att gå så långt utan ville undanta åtminstone tårgaser och herbicider, växtförstöringsmedel, från detta förbud. Så småningom fick vi igenom en resolution i FN, varvid på den negativa sidan USA blev ensamt med ett par andra. Nu har vi alltså fortsatt i Genéve med att försöka samarbeta med dem som vill utsträcka detta förbud till att också avse produktion och lagring av biologiska och kemiska stridsmedel. Det stora som har hänt av positivt värde på det här området är att president Nixon för USA:s del helt och hållet avsvurit sig de biologiska stridsmedlen och avsvurit sig första användningen av vissa av de kemiska. Vi har ännu en lång väg att gå innan överenskommelse om fullständiga förbud uppnås, och kontrollfrågan spelar som vanligt en stor roll. Jag tar upp det här nu därför att det har under förhandlingarnas gång blivit ett allt starkare tryck på olika stater att unilateralt och för egen räkning följa president Nixons exempel och avge förklaringar om hur de själva ställer sig till tillverkningen av biologiska och kemiska stridsmedel. Som herr Dahlén antydde, har Storbritannien nyligen förklarat sig inte heller ha för avsikt att tillverka biologiska stridsmedel. Undantag görs för de kemiska. Canada har gjort en något mer vittsyftande förklaring, som egentligen bara innehåller reservation beträffande tårgas. Svenska regeringen har i dagens deklaration avgivit en kategorisk förklaring om att Sverige inte har tillverkat och inte har för avsikt att tillverka biologiska och kemiska stridsmedel. Det är ett faktum, så det är 1 och för sig ingen nyhet, men det har kastat ett nytt ljus över detta vårt beslut.

Där får vi söka hålla takt med andra länder. Det kan alltså uträttas en hel del innan vi kommer fram till ett internationellt bindande avtal. Vi har också, vilket omnämns i regeringsdeklarationen, här i Sverige en skyddsforskning på området. Vi fann i början av 1960-talet att forskningsinsatserna kring sådana speciella infektionssjukdomar som kan spridas i krig — med avsikt eller mot de stridandes vilja — inte hade förts tillräckligt långt. Vi har sedan organiserat en försvarsbiologisk forskning och en hel del annan skyddsforskning vid FOA. Det sker i ett mycket intensivt samarbete med statens bakteriologiska laboratorium. Den expertis som FOA har skaffat sig har kunnat användas av FN:s generalsekreterare när han utarbetat rapporter i dessa ämnen och också av vår nedrustningsdelegation. Vi arbetar alltså parallellt på hemmafronten och på den internationella fronten för att på ett speciellt område nå längre fram i nedrustningsavseende, att förebygga inte bara användning utan även tillverkning av dessa ohyggliga massförstörelsemedel. I fråga om de nedrustningsåtgärder som nämnts i de olika anförandena här vill jag göra en kort kommentar till herr Virgins uttalande i fråga om icke-spridningsavtalet. Jag vill påminna om att en praktisk vinning av detta avtal blir ett gemensamt internationellt kontrollsystem. Vi får enhetliga regler för den marknad för olika komponenter på kärnreaktorområdet, där vi från vårt lands sida också hoppas kunna delta i den internationella konkurrensen. Detta är en bieffekt, men en betydelsefull sådan. Den stora frågan är givetvis hur avtalets övriga klausuler kommer att verka och huruvida våra förväntningar kommer att infrias beträffande de ytterligare nedrustningsåtgärder som framför allt skulle beskära stormakternas handlingsfrihet. Jag vill då anknyta till vad herr Dahlén sade om betydelsen av de för handlingar som nu har återupptagits i Wien, bilaterala förhandlingar mellan de två supermakterna om begränsning av deras strategiska vapensystem. Detta är oerhört betydelsefullt, det vill jag gärna instämma med herr Dahlén i. Vi står i själva verket vid vad vi kan kalla en korsväg i hela nedrustningsprocessen. Framtiden kommer att bli beroende av vilken riktning de stora beslutar sig för att ta — en fortsatt riktning uppåt med än mer rustningar eller en påbörjad riktning nedåt för avrustning. Detta blir avgörande också för vad vi lyckas åstadkomma i den vidare krets där vi medverkar, framför allt i Genéve. Vi kan där alltid fortsätta med några smärre och kanske perifera nedrustningsåtgärder, t.ex. havsbottnens denuklearisering som har apostroferats här. Men vi har också större nedrustningsåtgärder förberedda. Flera förslag är nästan färdiga och väntar endast på det gröna ljuset från SALT-förhandlingarna, som alltså skulle signalera att den politiska viljeinriktningen nu är redo att satsa positivt på en nedrustning. Låt mig sedan anknyta till något som herr Dahlén tog upp i sitt mera politiska resonemang. Tanken på att supermakterna eventuellt skulle börja försäkra sig om en uppdelning av världen i egna intressesfärer är en spekulation, tillhörande en politisk futurologi. Det kan väl hända att herr Dahlén får rätt i att det är åt det hållet den politiska och militära utvecklingen går. Men jag vill gärna framhäva att från vår horisont i Genéve är det en annan frontlinje som ter sig a!ltmer betydelsefull. Det är inte polariseringen mellan Öst och Väst, mellan de två supermakterna, utan snarare en tendens för dem att på område efter område göra gemensam sak och stå på samma sida. De som då kommer på andra sidan om gränslinjen blir alla de stater som icke är superstora och supermäktiga.

Det är sådant som det ytterst gäller: havsbottnens fredande från varje slag av nationella inkräktningar för att man för hela mänsklighetens räkning skall kunna tillgodogöra sig de oerhörda rikedomar som där ligger förborgade. Detsamma gäller den teknologi som enbart kärnvapenmakterna kan begagna sig av för att utvinna olja och andra naturtillgångar från stora djup genom kärnvapenexplosioner för fredligt bruk. Samma fenomen har vi i fråga om jordresurssatelliterna, eftersom de som är rymdmakter kan ”spionera” över fördelningen av världeas hittills hemliga resurser, både när det gäller metaller, jordmåner, vattenreservoarer m.m. Vi möter återigen samma fenomen i fråga om kommunikationssatelliterna. En hegemoni av ekonomisk och även kulturell art avtecknar sig således som en möjlig följdverkan av den militära teknologins utveckling. Här kommer den stora uppgiften för de mindre staterna in i bilden. Vårtland arbetar för att få till stånd internationella regimer i syfte att reglera all denna nya exploatering av naturresurser och för att helst också rent av administrera den, till alla staters gemensamma fromma. Här är någonting som skulle kunna bli en storartad ny uppgift för FN i dess nästa 25-årsskede. Jag kan inte svara direkt på herr Dahléns fråga vad som från svensk sida skulle förberedas beträffande de program som skall göras upp i samband med FN:s 25-årsjubileum. Ännu är det härvidlag bara fråga om tankar som vi för fram inför Genéves forum. En särskild kommitté i FN — där Sverige också är med — förbereder både festligheterna och programmet för FN:s framtida verksamhet. Denna kommitté väntar bl.a. på ett utlåtande från nedrustningskonferensen i Genéve. Själv befinner sig kommittén på ett mycket förberedande och orienterande stadium. Innan den svenska regeringen kan ta ställning till vad vi önskar föra fram måste vi orientera oss om vilka förslag som det finns stöd för; vi måste veta vad som är möjligt och uppnåbart, så att vi inte riskerar att komma med några förslag av Don Quijote-natur! Men jag håller med om att det är riktigt att söka uppgifter för FN i nästa skede som mer än hittills kan entusiasmera ungdomen, den ungdom som vi alla tror helst av allt vill ha konstruktiva uppgifter för sitt engagemang i internationella frågor.

Herr talman! Jag skulle till att börja med som kommentar till statsrådet Myrdals anförande vilja säga att jag finner det mycket värdefullt att de svenska partier som varit representerade i FN delegationen nu också får möjlighet att samverka i nedrustningsdelegationen. På oppositionssidan är vi fullt medvetna om att detta är någon form av gisslan — vi är inte så naiva att vi inte förstår det — men vi gör det med öppet sinne, eftersom det är av så stort intresse för oss att ge till känna vår gemensamma utrikespolitiska hållning, och i detta sammanhang avser jag också vårt ställningstagande i nedrustningsfrågorna. Om vi gör upp om vårt ställningstagande i delegationen och därför inte har så stora möjligheter att sedan ställa till en intensiv debatt avstår vi med glädje därifrån. Statsrådet Myrdal har själv, i sin person, försökt utjämna de motsättningar som ibland kan ha funnits. Jag vill slå fast att detta samarbete är något som vi gör i öppet medvetande om konsekvenserna. En del tycker kanske att vi går förlustiga bra argument. Vi skulle gärna se att detta avstående från uttalanden och ställningstaganden, som skulle kunna leda till det som en del tycker vore en stimulerande politisk strid, spred sig till statsoch utrikesministrarna. Det vore bra om detta litet mjukare handlag också tillämpades av dessa statsråd när de uppträder i vissa sammanhang. Jag nämner alltså inte statsrådet Myrdal, men det finns andra som gärna tar upp kontroversiella ting. Jag tycker att det skulle vara mycket bra om den svenska regeringen vid något tillfälle klart sade ifrån att Sverige inte kan göra allt. Det är så vi handlar från svensk sida i Genéve, det är så det handlas i FN. Sverige kan inte vara med och gå i första ledet i alla frågor. Vi är alla överens om att vi skall delta när det över huvud taget finns någon möjlighet att göra en insats, men det är någonting helt annat än att oklokt — för det skulle vara oklokt — alltid ta på sig bördan att vara den som för fram alla förslag. Vi blir nämligen inte trodda om vi försöker göra gällande att vi har lösningar på all världens problem. Jag vet inte om jag uttryckte mig oklart beträffande den eventuella mer markerade uppdelningen av världen mellan Moskva och Washington. Min utgångspunkt var att de båda supermakterna kan komma överens på en rad punkter, men att det sedan är svårare för de mindre staterna att agera. Här föreställer jag mig ändå att vi har ett gemensamt intresse. Vi kan inte tillåta de två supermakterna att i varje situation bestämma om någonting över huvud taget får göras eller inte. även andra stater måste ha rättighet att på lämpligt sätt aktualisera olika spörsmål. Jag vet inte om statsrådet Myrdal inte ville gå in på frågan huruvida statsminister Palme med den franska regeringen har tagit upp möjligheten att den skulle inta sin plats vill förhandlingsbordet i Genéve. I så fall får statsministern eller utrikesministern ta upp detta senare. Jag tycker att det också bör gälla de frågor jag ställde beträffande vad regeringen avser att göra eller redan har gjort i den kommitté som nu skall försöka lägga fram förslag om ett bättre FN-maskineri. Jag anser att den na debatt rimligen inte bör avslutas utan att vi får ett besked på den punkten, men jag kan förstå om statsrådet Myrdal inte vill ta upp saken. På en punkt berörde statsrådet Myrdal dock en mycket intressant historia, nämligen att t.ex. de stora havens naturresurser borde ställas under någon internationell regi, exempelvis under FN. Det är så många i familjen Roosevelt som har framträtt, så jag minns inte säkert vem som tog upp denna fråga i FN 1965, men jag tror att det var Franklin Roosevelt junior som sade, att FN verkligen måste se till att man på detta område kan åstadkomma någonting till gagn för alla, så att detta inte blir ett område man slåss om. Jag instämde då och instämmer nu i detta uttalande. Det är en uppgift som jag hoppas att regeringen fullföljer.
Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till det anförande statsrådet Myrdal nyss höll. Statsrådet sade att SALT-förhandlingarna innebär något av en korsväg i nedrustningsprocessen och att det nu är fråga om huruvida utvecklingen fortfarande skall gå uppåt eller börja gå nedåt. Detta sätt att uttrycka sig är, tycker jag, exempel på den glidning som är så vanlig i politiska sammanhang. Man talar om nedrustning när man menar en liten dämpning i upprustningen. Jag vet att fru Myrdal sannerligen inte är ensam om det sättet att uttrycka sig — det är ganska vedertaget — men det är inte desto mindre felaktigt. Jag vill gärna poängtera detta. Vad som kan uppnås genom det vi nu diskuterar är alltså inte en nedrustning, utan i bästa fall någon bromsning av upprustningen.
Herr talman! Jag skall ge herr Virgin rätt i en semantisk fråga. Det är klart att vi ofta talar om nedrustningsåtgärder när vi rätteligen borde skilja mellan effektiv ned-rustning och ickerustning. Att man avstår från att skaffa sig vapen som man ännu inte lagt sig till med är något annat än att avskaffa dem man har. SALT-förhandlingarna gäller visserligen först en frysning av nuläget, men i direktiven förekommer också problemet om en avskrivning, eliminering, av de vapen som man redan har. I mitt förra svar till herr Dahlén försummade jag att ta upp frågan om Frankrikes deltagande i nedrustningsförhandlingarna. Den hörde inte till de få stora frågor som statsministern avhandlade i sina samtal i Paris. Men vi har under hand haft kontakter — visserligen inte på samma höga nivå — med franska tjänstemän. Både vi och de var uppmuntrade av förhoppningar, som väcktes under presidentvalet förra året, att Frankrike skulle återinträda i nedrustningsförhandlingarna. Fransmännen har nu inte ställt i utsikt att de kommer tillbaka, men jag vet att de har en utomordentlig beredningsapparat och mycket noga följer med allt vad som händer. Det är mycket viktigt att vi just nu och framför allt vid FN:s generalförsamling i höst verkligen försöker stängsla av stormakternas maktfullkomlighet när det gäller havens utnyttjande och de övriga nya exploateringsområden jag gav exempel på. I den mån vi kan — och vi har många röster för det — bör vi söka upprätta internationella regimer. Först bör vi kanske få igenom regler för staternas beteenden och utredningar om den apparat som behövs för fullständigare internationalisering. Vi menar att FN här skulle kunna få en stor roll. Ett visst motstånd möter från supermakternas håll. På USA-sidan ges det ofta mer eller mindre klara motiveringar — att det finns kommersiella intressen, nationella eller privata. Från Sovjetunionens sida ges inga motiveringar, men man har ett standardargument, nämligen att tiden ännu inte är mogen. Vi säger tvärtom: Tiden är mogen för att handla nu. Vi har inte tid att vänta.

Herr talman! Flera talare har betecknat dagens debatt som fridsam. Herr Virgin föll verkligen ur mönstret. Man måste beundra hans gentlemannamässighet och hans retoriska elegans när han beskyller regeringen för dubbelspel och opålitlighet eller när han jämför utrikesministern med en byracka. Han tillåter sig därutöver att framställa högern — förlåt, moderaterna — som anhängare av Östen Undéns politik. Varför förfalskar herr Virgin historien? Östen Undén var i åratal utsatt för de mest hätska angrepp från högerns sida. Ta reda på vad som skrevs i högerns tidningar, vad som sades från högerns talarstolar om Östen Undén! Han framställdes som undfallande gentemot Sovjetunionen, som känslokall och som en fara för Sverige. Det gick så långt att Svenska Dagbladet i utomordentligt fräna tonfall begärde hans omedelbara avgång. En av dessa häftiga strider kring Östen Undén gällde hans ställningstagande till ett krig i Östern, Koreakriget, där han angreps för sitt avståndstagande från tanken på att Kina skulle brännmärkas som angripare. I dag står det klart för alla att Östen Undén i den frågan intog en utomordentligt framsynt hållning. Kampanjen mot Torsten Nilsson har med andra ord sina historiska föregångare. Sedan ställer herr Virgin frågan om det är regeringens avsikt att försöka fånga in de extrema vänstergrupperna. Han har med andra ord inte upptäckt att de senaste veckornas debatt i hög grad präglats av just dessa extremist gruppers angrepp mot regeringen. Utrikesminister Nilsson har inför Stockholms arbetarekommun konstaterat att dessa grupper numera övergått från att angripa Förenta staternas regering till att i stället angripa den svenska regeringen. Dessa angrepp har tillbakavisats med stor skärpa av utrikesministern och av Stockholms arbetarekommun. Det är väl ändå en rätt konstig metod att försöka fånga in de där grupperna. Herr talman! Jag antecknade mig på talarlistan för att ta upp en helt annan angelägenhet. Läget i södra Afrika uppmärksammas i ett kort avsnitt i dagens regeringsdeklaration. Ändå förblir det ett centralt problem i den internationella politiken. Mot den bakgrunden har jag föreställt mig att det kunde vara av något intresse för de ledamöter som råkar befinna sig i kammaren eller som läser kammarens protokoll, om jag förmedlar några intryck från den debatt som för drygt en vecka sedan utspelades i Europarådet om de mänskliga rättigheterna i Portugal och dess kolonier. Initiativet till debatten togs hösten 1968 av de svenska socialdemokraterna i församlingen. Förutsättningarna för en aktion var andra än i Greklandsfrågan, eftersom Portugal inte tillhör Europarådet. Stämningen i församlingen är också sådan att det näppeligen skulle ha funnits utsikter till några mera energiska fördömanden av Portugal. Men det fanns en öppning. Församlingen har sedan sin tillkomst haft ett särskilt utskott som sysslar med s.k. icke representerade nationer, d.v.s. europeiska stater som på grund av sina diktaturregimer icke kan tills vidare inträda i Europarådet. Detta utskott har hittills ägnat ett något ensidigt intresse åt de östeuropeiska diktaturstaterna och framlagt ett i och för sig värdefullt informationsmaterial om deras institutioner och förhållanden. Hittills har man aldrig kommit på tanken att också ta upp läget i Portugal, och vi menade att den tanken borde aktualiseras. Vi fick stöd från hela den socialdemokratiska gruppen i församlingen. Däremot förekom det åtskilliga betänkligheter och åtskillig tveksamhet från såväl konservativt som liberalt håll. En rapport har nu sent omsider utarbetats av utskottet. Man gjorde sig så mycket besvär att man till och med tog kontakt med Portugals regering, som dock aldrig lämnade något svar, och med representanter för motståndsrörelsen i Portugal. Den framlagda rapporten innehåller ett utomordentligt värdefullt informationsmaterial. Jag skulle gärna se att den i något sammanhang blev spridd i Sverige. Det kan också nämnas att den portugisiske motståndsledaren Mario Soarez, som nu hotas av nya förföljelser, uttryckte sin tillfredsställelse både med rapporten och med debatten som en uppmuntran till de demokratiska krafterna i Portugal. Utskottets rapportör, en konservativ österrikisk politiker, verkade närmast besvärad av att presentera så många komprometterande fakta om det katolska Portugal. Innan debatten kunde komma i gång förekom en mycket systematisk obstruktion av diverse konservativa ledamöter, särskilt engelska tories, och man fick plötsligt uppleva något av brittisk parlamentarism när den är som värst. De reaktionära diktaturerna har alltjämt många trogna vänner ute i Europa. Debatten dominerades av socialdemokratiska talare, men också en norsk liberal gjorde ett värdefullt inlägg. I mitt bidrag anförde jag en del synpunkter som i och för sig inte innebar någon nyhet för svensk publik. Jag erinrade om hur Portugals härskare kunde dra nytta av det kalla kriget, under vilket deras förehavanden blev nästan bortglömda, hur det under dessa år förekom en skönmålning av förhållandena, hur — vilket vi minns från vår egen vanstyresdebatt — den portugisiska escudon till följd av sin styrka framhölls som ett Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik föredöme för Sverige. Salazar prisades för den stabilitet som han skapat i landet, en stabilitet som i själva verket innebar stagnation och som medfört att Portugals arbetare i dag är de ojämförligt fattigaste i Europa. Det finns naturligtvis ett klart samband mellan diktaturen och efterblivenheten. Genom att undertrycka den fria debatten har de härskande grupperna också förhindrat en modernisering av samhället och en avveckling av kolonialväldet. Att detta är ett problem för Europa är ganska klart mot bakgrund av demokratins svaghet i hela södra Europa och möjligheten av samspel mellan diktaturerna. Det är också ett problem därigenom att Portugals politik utgör ett mycket allvarligt hinder för ett förtroendefullt förhållande mellan Europa och Afrika. Jag tog upp frågan om vad som här kan göras. Jag hävdade att en systematisk isolering av Portugal näppeligen är en realistisk och fruktbar metod, men att man däremot borde kunna överväga möjligheterna till påverkan på Portugal inom de internationella organisationer där staten är medlem. Framför allt strök jag under behovet och värdet av kritik och belysning av förhållandena. Tystnaden har alltid varit diktatorernas bästa bundsförvant. Riksdagsman Bo Martinsson tog i den följande debatten upp kravet på klart språk om portugisiska förhållanden. Han riktade också uppmärksamheten på konsekvenserna för svenska löntagare av Portugals medlemskap i EFTA och påpekade hur svenska företag kan utnyttja bristen på facklig frihet i Portugal för vinstgivande etableringar. Han antydde möjligheten av fackliga påtryckningar för att få till stånd en annan tingens ordning. Men det allra intressantaste i debatten var kanske det inlägg som gjordes av den brittiska delegationens ordförande, en labourman med goda kontakter med premiärminister Wilson och utrikesminister Stewart. Inläggen från labourhåll tydde över huvud taget på att Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik en viss omsvängning är på väg i synen på Portugal. Man kan påminna sig hur isolerad handelsminister Lange varit vid de tillfällen då han i EFTA-sammanhang försökt aktualisera problem kring Portugals politik. Nu tycks åtminstone det ena stora engelska partiet börja vakna, och den brittiske delegationsledaren hävdade att man här står inför ett allvarligt problem som berör alla västeuropeiska stater. Detta problem blir särskilt tillspetsat om England och andra EFTA-stater går in i EEC. Han ställde direkt frågan om Portugals möjligheter att i någon form få en anknytning till EEC. Han ställde också frågan — och det var kanske det allra märkligaste — om Portugals medlemskap i NATO numera har samma värde som tidigare.

Det kan ju vara fråga om en form av psykologisk krigföring, och man kan vara osäker på om England samtidigt som man bereder sig för förhandlingar med EEC verkligen intresserar sig för att revidera Portugals relationer till EFTA. Man kan också undra om frågan om Portugals medlemskap i NATO på allvar kan föras upp på dagordningen. Tyvärr måste man väl räkna med att Förenta staterna energiskt skulle motsätta sig en revision utifrån sina egna strategiska och maktpolitiska intressen, lika väl som den amerikanska regeringen har varit tämligen kall inför vädjanden om att upphöra med vapenleveranserna till överstarna i Aten. Denna diskussion aktualiserar en gammal men ständigt lika brännande fråga, nämligen om man med framgång kan bygga upp ett försvar av friheten i allians med frihetens fiender. Det är en fråga som står på dagordningen i Europa lika väl som i Asien.

Herr talman! Statsminister Palme ansåg för en stund sedan att oppositionsledarna hade varit för fridsamma. Nu menade herr Björk att jag var för litet fridsam. Hur vill ni egentligen ha det? Herr Björk påstår vidare att jag förfalskar historia när jag talade om Östen Undéns utrikespolitik. Det var inte min avsikt att förfalska historia, men det kan ju diskuteras hur långt man behöver gå tillbaka för att få underlag för sina åsikter. För mig var det naturligt att begränsa mig till den tid som jag har sysslat med rikspolitik, d.v.s. i exakt elva år, varunder i denna kammare flera år tillsammans med Östen Undén. Under den tiden har jag och mitt parti instämt i Östen Undéns måttfullhet i utrikespolitiken. Det var vad jag ville ge uttryck åt. Herr Björk säger också att det inte alls är socialdemokratins avsikt att fånga in vänstergrupperna. Då vill jag fråga: Varför i all världen beter man sig då som man gör?

Herr talman! Herr Karl Björk redovi-- sade för en stund sedan behandlingen i Europarådet av en rapport rörande Portugal. Som vanligt innehöll herr Björks inlägg inga felaktigheter — det vill jag gärna medge — men genom att underlåta att tala om vissa förhållanden måste han ha givit kammaren ett felaktigt intryck av vad som i själva verket hände. Det är därför angeläget för mig, inte minst med hänsyn till protokollet, att göra några kompletteringar. För det första måste herr Björk ha givit kammarens ledamöter den uppfatt-- ningen att det var socialdemokraterna. som drev frågan med motstånd från konservativa och — som det antyddes — reaktionära krafter. Han menade att det var ett socialdemokratiskt initiativ som fördes vidare. Det var ingalunda fallet. Jag vill inte frånta herr Björk äran av att vara initiativtagare till motionen, ingalunda. Men motionen understöddes av en majoritet av Europarådets ledamöter. Jag satt själv med i den Europarådskommitté som behandlade ärendet. Jag verkade också aktivt för att rapporten skulle komma till stånd och vidarebefordras till församlingen. Jag delar herr Björks uppfattning om att rapporten verkligen bör studeras, därför att den ger en mycket mer balanserad bild av de svårigheter som Portugal haft att försöka bemästra och av läget i Portugal än vad man i allmänhet får, när man lyssnar till den svenska debatten. Det är i och för sig, generellt sett, ingen tilltalande bild man får av diktaturen och polisstaten Portugal. Men den är i åtskilliga avseenden mycket mer modifierad än den uppfattning av förhållandena som många här i landet har. Man var i vederbörande organ i Europarådet tveksam, om rapporten skulle debatteras i Europarådets rådgivande församling. Jag själv jämte åtskilliga konservativa krafter talade för att rapporten skulle vidarebefordras och bli föremål för debatt. Det blev också en lång debatt om den. Det är riktigt att några ledamöter från framför allt engelska torys sida försökte att stoppa rapporten, när den väl var färdig. De åberopade framför allt formella skäl. Och det fanns onekligen formellt stöd för att man inte skulle behandla den. Jag delar emellertid herr Björks antydningar om att sådana formella invändningar kan ha varit svepskäl och att man alltså inte hade lust att få rapporten diskuterad. Men det fanns också sakliga motiv som kunde åberopats för dessa strävanden. Ett sådant motiv är att man på många håll i Europarådet har uppfattningen att man bättre kan påverka utvecklingen i länder som visat tendenser till att gå över till ett friare system, tendenser som pekar mot en viss demokratisering av tidigare polisstater, och att man når ett bättre resultat, om man inte i Europas mitt står och brännmärker förhållandena i en stat, som inte är medlem av Europarådet. Man gör också gällande att om man skall kritisera de interna förhållandena i en sådan stat, skall man åtminstone ha fått tillfälle att komma dit för att på ort och ställe bilda sig en klar uppfattning. Jag stöder själv inte den argumentationen, men man bör vara medveten om att den förs och att skäl naturligtvis kan åberopas för den. Europarådets församling tog inte själv ställning. Det blev en debatt om rapporten, och debatten plus rapporten får nu utgöra material för slutsatser, som var och en kan dra om förhållandena i Portugal.

Herr talman! Herr Virgin berättar för oss att han instämde i Östen Undéns måttfulla utrikespolitik under de år som herr Virgin varit med i riksdagen. Nu förhöll det sig så att Östen Undén var utrikesminister ända från 1945 till 1962. Om han under de senare åren av sin verksamhet lyckades övertyga även högern om sin måttfullhet och sin klokhet, så skall man kanske inte alldeles ge upp hoppet om de moderata när det gäller synen på den nuvarande regeringens utrikespolitik. Får åren bara rulla i väg, så kanske vi upptäcker att dagens svenska utrikespolitik är rätt klok den också. Sedan undrar herr Virgin varför regeringen bär sig åt som den gör, om den inte vill fånga in extremistgrup perna. Jag har ju nyss berättat att regeringen mycket klart tagit ställning mot deras angrepp, att regeringen mycket bestämt slagit vakt om demokratins principer och dragit en fullständigt klar gränslinje. Varför skall herr Virgin då behöva fråga, varför regeringen bär sig åt som den gör? Herr Bohman kände behov av att komplettera mitt anförande med en redogörelse. Först säger han att det inte var något fel på mina uppgifter — de var riktiga i sak. Men mot slutet säger han att han inte vill att kammaren skall få en alldeles felaktig föreställning av vad som hände. Jag är tacksam för herr Bohmans kompletterande upplysningar. Det är bara synd att det på en punkt var en felaktig komplettering. Han säger att vår motion hade stöd även av andra än socialdemokrater. Faktum är att den var undertecknad av samtliga närvarande socialdemokratiska ledamöter i församlingen och inte av några andra. Jag kan tänka mig att vi kunde ha värvat även herr Bohmans namn, om det hade funnits plats på papperet. Jag vill gärna ge honom den blomman, vilket kanske är en överraskning för kammarens ledamöter, att jämfört med många av sina konservativa kamrater ute i Europa är Gösta Bohman en utomordentligt progressiv personlighet. I övrigt är det väl bara att tacksamt notera vad herr Bohman har haft att säga. Vi kan väl hoppas att den här framstöten för att aktualisera Portugals problem skall få en fortsättning.

Herr talman! Ute i rymden svävar för närvarande en kinesisk satellit, och från den sändes en sång, ”Östern är röd”. Jag skall, herr talman, inte sjunga den, det lovar jag, men jag skall läsa upp orden. Östern är röd. Solen går upp. Mao Tse-tung kommer ut i öster. Han arbetar för folkets väl. Han är folkets store frälsare. Ordförande Mao, han älskar folket. Han är mannen som leder vår väg. Han leder oss framåt. Det kommunistiska partiet är såsom solen. Det lyser där den skiner. När Kina har det kommunistiska partiet, är dess folk befriat. Jag citerar, herr talman, denna sång, inte för att ge kammarens ledamöter ett exempel på österländsk lyrik, ej heller för att ge ett bidrag till belysningen av Mao-dyrkan — jämförlig endast med den som på sin tid ägnades farao och som till min förvåning även s.k. intellektuella i Sverige ibland hemfaller åt. Jag citerar satellitens sång för att belysa något helt annat, nämligen att inte genom sången utan genom satelliten har maktbalansen i detta område av världen uppenbarligen till någon del förskjutits. Det är nu inte så märkvärdigt. Alla maktbalanser är under ständig förskjutning. Det är väl det som gör att inga allianser och inga säkerhetssystem är eviga. Det pågår en ständig rörelse i utrikespolitiken. Även maktbalansen i vår närhet, i Europa, är under förskjutning. Vid Medelhavet har det skett en betydande förändring, genom den sovjetiska upprustningen, genom Libyens övergång till ett annat läger etc. I Tyskland har en viss förskjutning ägt rum genom det amerikanska hemtagandet av trupper, ett hemtagande som kanske kommer att öka och som herr Dahlén berört. Allt detta är exempel på förskjutningar i maktbalansen. Det är också er inringar om att vår egen säkerhetspolitik, vår egen utrikespolitik, alltid måste ägna: den största omsorg och bör stå i förgrunden för våra utrikespolitiska debatter. Men ändå belyses den knappast i deklarationerna i samband med dessa utrikespolitiska debatter. I år fanns det dock något som jag tolkar som en liten ursäkt för att man inte ägnade den någon uppmärksamhet, men det var första gången på länge. Kanske kräver en sådan belysning av våra egna säkerhetsproblem, att vi hade en utrikesledning som väsentligen ägnar sig åt vad som sker utanför våra gränser, att vi hade en utrikesminister som framför allt ägnade sig åt att följa det utrikespolitiska skeendet, vilket det ju är en utrikesministers första plikt att göra. Men det har vi som bekant inte. Vi har en utrikespolitik som mycket ägnar sig åt inrikespolitik. Inom parentes sagt vill jag ställa en liten fråga: Varför var inte utrikesministern med statsministern på dennes resor nyligen till tre regeringar, nämligen i Bonn, Paris och London — det är ju eljest kutym? Om utrikesministern hade följt det utrikespolitiska skeendet bättre, hade han kanske inte fallit i den grop som en företagsam student — med senare bistånd av Sveriges Radio — grävde åt honom på arbetarkommunens möte härom dagen. Utrikesministern hade då inte gått i den enkla fälla som studenten gillrade och fällt sitt berömda yttrande om den medvetet kapitalistiska, imperialistiska politik som USA bedrev. Varje kännare av utrikespolitiken efter andra världskriget vet ju vad studenten syftade på. Det var därför inte heller någon överraskning att detta yttrande senare betecknades som ett utslag av stalinistisk jargong. Jag skall citera från Dean Achesons memoarer på sidan 150, hurusom Stalin den 9 februari 1946 inför ett s.k. valmöte i Moskva höll ett anförande där Stalin förklarade att orsaken till det senaste kriget var nödvändigheten att Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik upprätthålla det kapitalistiska imperialistiska monopolet, att dessa krafter fortfarande hade kontroll över utvecklingen utanför Sovjetunionens gränser och att ingen fredlig internationell ordning därför var möjlig. Stalin fortsatte med att säga att Sovjetunionen därför måste rusta upp och öka sina tillgångar. Detta tal blev känt av den dåvarande chargé d'affaires Georg Kennan i Moskva, som i en telegrafisk rapport till Washington sände en redogörelse för Stalins tal. Denna rapport står förresten i stora delar att läsa i Kennans memoarer, som finns i form av en pocket book, lätt tillgänglig för dem som är intresserade. Kennan sände vidare i ett telegram till Washington sina kommentarer med anledning av Stalins tal. Där framhöll Kennan att ryssarna i marxismens namn låter detta motivera varje enskild värdering av deras metoder och taktik — detta finns alltså återgivet på sidan 151 i Achesons memoarer. Detta borde ha varit bekant, och därför borde utrikesministern inte ha gått i fällan. Herr Björks inlägg skall jag inte närmare ta upp — det har herr Virgin redan gjort. Jag skall möjligen bara säga att det inte ligger någon motsättning i att regeringen nu angrips från vänsterhåll och att den samtidigt angrips från det andra hållet för vad den har uttalat. Det är helt enkelt så att regeringen har sått vind och fått skörda litet storm. Strör man omkring sig uttalanden av det slag som regeringen gjort och som framför allt gjorts i regeringen närstående press, blir det naturligtvis strömningar som till sist måste vändas mot regeringen själv. Läser vi t.ex. en ledande artikel i det senaste numret av Tiden och Jan Myrdals hatartikel i Aftonbladet i söndags, tycker vi kanske att det är ett tråkigt bagage som den nuvarande och förutvarande statsministern får med sig på sin resa till Förenta staterna, när de skall förklara Sveriges politik. Dagens klara avståndstagande från demonstrationerna har välkomnats — detta avståndstagande var nödvändigt. Nu gör en tillfällighet att i förrgår delades i denna kammare proposition nr 125. Enligt dess förslag minskas skyddet för utländska sändebud, och demonstrationsfriheten ökar. Det är ur många synpunkter beklagligt att denna proposition har lagts på riksdagens bord just nu. De utskott som har att handiägga propositionen är för ögonblicket ganska arbetstyngda. Man skulle gärna vilja uttrycka den förhoppningen, icke på grund av vad som skedde utanför den amerikanska turistbyrån utan av andra skäl, att regeringen funne det möjligt att vänta med propositionens handläggning och förenade sig med krafter inom riksdagen i detta syfte. Propositionens väsentliga syfte är ju att legalisera pornografin, och det förefaller mig som om det just nu i detta avseende inte behövdes några särskilt brådskande åtgärder i landet. Beträffande statsministerns tal här i dag finns inte mycket att tillägga till vad som redan sagts. Till stora delar var det en upprepning av vad han sade på Exportföreningen i går, till en annan del en upprepning av vad han sade i Storlien och till en tredje del några kanske mindre väl överlagda statements. Jag vill i all blygsamhet från min plats i kammaren egentligen bara ge statsministern två små råd i det här sammanhanget. För det första vore det bra för kammarens övriga ledamöter om statsministern belade sina källor. Han åberopade ett Johnsoncitat, som säkerligen är riktigt. Det hade bara varit så tryggt att veta när president Johnson yttrade dei och i vilket sammanhang. Någon sådan hänvisning förekom inte, men det är faktiskt värdefullt om sådana hänvisningar ges. För det andra skulle jag nog vilja råda statsministern, när han nu är statsminister, att ha ett manuskript när han slår omkring sig med uttalanden rörande läget i Mellersta Östern eller andra delar av världen där det bränns. Det kan annars bli ganska pinsamt, ehuru det inte blev det i dag. Jag skall däremot ta upp några ord från statsministerns tal i Sundsvall häromdagen, då han för resten tillade Torsten Nilsson ett citat, något som vittnar om en viss bristande kunskap om tidigare politik i det här landet. Det var inte alls Torsten Nilsson som fällde yttrandet, utan det var Arthur Engberg som sade det till en kommunist som hette Vinberg — men det är en bagatell. Statsministern sade i det talet att de borgerliga inte ser lidandet i världen och framför allt inte lidandet i Vietnam. Jag skulle vilja ändra litet på detta och säga att de oppositionspartier statsministern talar om säkerligen ser lidandet i världen, men de skiljer sig från socialdemokratin på en punkt, De ser lidandet även utanför Vietnam. Jag skall belägga det med några små exempel. Regeringsdeklarationens omnämnande av konflikten i Nigeria är ytterligt knapphändigt och ytterligt kyligt. Vad som där sker har blivit föremål för mycket ringa uppmärksamhet. När kapitulationen var ett faktum betecknade utrikesministern snabbt Biafra som en utbrytarstat. I regeringsdeklarationen står inte heller något om den saken, och vi har inte hört något från regeringsbänken om det verkligt katastrofala som har inträffat i Biafra efter kapitulationen, då nämligen världens möjligheter till insyn helt har avskurits. Inga journalister och inga hjälparbetare från Röda korset kommer in i landet. Vad som sker i detta område efter kriget är vi utestängda från kunskap om. Därom har det varit mycket tyst från regeringsbänken. Ett annat exempel, tidigare behandlat i denna kammare: I Sudan pågår sedan 1963 ett förödande inbördeskrig av religiösa skäl och av rasskäl. Befolkningen i de norra delarna av detta Afrikas största land vänder sig mot den fjärdedel av landets befolkning som bor i den södra delen. Vad sägs om detta? Knappast någonting. I stället fortsätter regeringen att ge biståndskrediter till den krigförande regeringen i Sudan. Häromdagen aviserades att till det tidigare anvisade beloppet — jag tror att det är 35 miljoner kronor — skulle komma ytterligare 15 miljoner till vattenförsörjning. Detta sker trots att reservanter i konstitutionsutskottet på sin tid uppmärksammade Sudanhjälpen och att man även i statsutskottet hade erinringar att göra. Det lidandet sägs det mycket litet om. Inte heller där förekommer någon insyn. Endast med enorma svårigheter har världspressen lyckats komma in någon gång, och resultaten har då blivit ganska skräckingivande artiklar. Jag skall till sist i den delen bara kommentera statsministerns förvåning över att Cuba har nämnts så mycket men däremot inte andra diktaturer i Sydoch Mellanamerika. Vad beror det på, frågade han. Ja, det finns en mycket enkel förklaring. En stor del av verksamheten i Sveriges Radio och TV ägnas åt att framställa Cuba som en mönsterstat. Det har veterligen icke skett med Haiti och Dominikanska republiken. Det har till och med gått så långt att små oskyldiga barn manipuleras att utpeka Cuba som ett mönsterland därför att det har varit en revolution där. Låt mig, herr talman, nu övergå till ett annat ämne. Vi som var i Reykjavik på Nordiska rådets sammankomst därstädes hade väl det intrycket att Nordek skulle bli det stora. Vi svävade i tvivelsmål om det redan i slutet av konferensen, men vi hoppades dock. I dag vet vi att våra förhoppningar på Nordek var för högt spända. Vi måste börja om på ett annat sätt, och även om herr Helén har rätt i att planen inte är skrinlagd — den är bordlagd — är det illa nog. Men det viktigaste i Reykjavik var kanske någonting annat och något som mycket litet har uppmärksammats här, nämligen Nordkult. Den tanke på ett samarbete mellan Nordens länder som framfördes från flera håll, inte minst ivrigt från den ständigt energiske nordisten Bertil Ohlin, tanken på en kulturell impulsgivning, ett kulturellt utbyte, gärna utformat som en traktat, ett samarbetsavtal, blir kanske det viktigaste intrycket från Reykjavik 1970. Om Nordkult står det ingenting i regeringsdeklarationen, och det har inte sagts någonting här. Jag vet att det var ett ministermöte i frågan i måndags. Det hade varit intressant att få höra vad som där skedde. Jag utgår från att vår utrikesminister var närvarande, och jag hoppas att han är intresserad av att gå vidare med Nordkult. Likaså nämns det endast litet om Nordtrans, vid vars tillkomst Nordiska rådets president här i Sverige, vice talmannen Leif Cassel, har spelat en stor roll och som tidigare ansågs inkluderat i Nordek men nu får leva sitt eget liv.

Låt mig, herr talman, sedan endast ge ett litet bidrag till den historiska forskning som skall komma i gång. Enligt vad statsministern antydde skulle det vara en uppgift för kommande forskare att undersöka liberalismens ställning i Sverige på 1960-talet rörande Vietnam. Det blir kanske en sådan forskning, och jag skall bidra med en detalj. I juni 1965 utkom Tiden, vars redaktion då bestod av Gunnar Fredriksson, Lars Rudebeck, Maj-Britt Sandlund och Dieter Strand, med en l1edande artikel. Där talade man om hur oppositionen skulle kunna angripa regeringen särskilt från vänster. Jag skall be att få citera ett stycke ur denna ledare: ”Men en annan typ av utrikesfrågor kan bli svårare. Det finns risker för att idealismen till förmån för de fattiga länderna och indignationen mot regimer som den sydafrikanska kan utnyttjas av ett vänstersocialistiskt parti, liksom av vissa liberaler. Här kommer en socialdemokratisk politik av det mera energiska slag som särskilt förordas av partiets yngre krafter att krävas för att inte initiativet i dessa frågor ska övergå till kommunister eller liberaler.” Detta, herr talman, var ett bidrag till förhistorien om herr Palmes Gävletal två månader senare.

Herr talman! De nordiska marknadsfrågorna har under de senaste två åren följts med stor uppmärksamhet och även upptagit en stor del av den handelsoch utrikespolitiska debatten. Enligt den regeringsdeklaration som i dag föreligger har också dessa frågor tagit i anspråk en mycket stor del av våra handelspolitiska utredningsoch förhandlingsresurser. Det ligger således mycket arbete bakom. I dagens debatt har Nordekfrågan berörts relativt litet. Möjligen finns vissa orsaker härtill. Visserligen kan den sägas vara liten i jämförelse med de globala problem som här har diskuterats, men jag skulle ändå tro att betydelsen är av omvänd ordning med hänsyn till frågans närhet och omedelbara verkningar. Jag berörde i remissdebatten de olika turerna i Nordekfrågan.

När jag säger otvetydigt är det självfallet en lekmannamässig bedömning, men den kan måhända vara mera realistisk än statsminister Palmes av önsketänkande präglade förhoppningar efter Helsingforsmötet, förhoppningar som också går igen i regeringsdeklarationen i dag. Att Nordektanken i och med det senaste händelseförloppet i varje fall för näraliggande tid har avförts från dagordningen råder väl nu ingen tvekan om. Tystnaden bland politikerna — främst bland dem som tidigare har varit mera optimistiska och högljudda — talar sitt tydliga språk. Allt större och större delar av den press som tidigare varit hejaklack betraktar också frågan som avförd. Dess bättre är det emellertid inte fråga om den nordiska gemenskapens vara eller inte vara. Den gemenskap mellan dessa länder som under århundraden vuxit fram på grund av gemensamma värderingar, samstämmighet i språk och kultur är spontan och behöver icke traktatbindas. Den kommer ändå att växa sig starkare undan för undan oavsett Nordekfrågans fall eller icke fall. Detta bekräftades för övrigt i dag av statsminister Palme i hans debattinlägg. Hela hans redogörelse beträffande handelns utveckling mellan de nordiska länderna under det senaste årtiondet, beträffande integrationen på arbetsmarknaden, inom <:näringslivet och på kapitalmarknaden bekräftade att vad Nordek åsyftade redan är på gång i mycket stor utsträckning.

Jag tror att en större förståelse för Finlands speciella situation, åtminstone så långt att tidsplanen anpassats med hänsyn till det viktiga val landet hade att emotse, hade varit utomordentligt betydelsefull. Det kunde inte ha varit någon hemlighet — i varje fall inte i vårt land — att man från finsk sida med sitt agerande i första hand avsåg att få en tidsfrist. Det hade sannolikt ändå inte med hänsyn till vad som skett — blivit något Nordek, men frågan kunde då mer diskret ha avförts från dagordningen som en förhandlingsfråga och dramatiken kring densamma kunde ha inbesparats, vilket kanske hade varit betydelsefullt. Här kan Sverige och dess regering, enligt mitt förmenande, inte vara utan ansvar. Som största och ledande stat inom denna grupp, och därtill det land som borde ha de största insikterna beträffande Finlands politiska förhållande och förutsättningar, ifrågasätter jag om vårt land inte bort agera annorlunda. Sverige befinner sig här i centrum i mer än ett avseende. Frågans forcering var, med hänsyn till den politiska ovisshet som vidlådit den visavi Finlands förutsättningar, helt förkastlig men även från andra utgångspunkter svårförståelig. Jag har tidigare efterlyst en förutsättningslös sakdebatt i Nordekfrågan. Enligt mitt förmenande hade en sådan både fyllt en egenuppgift och gett den tidsutdräkt som på grund av det politiska händelseförloppet hade behövts. Det tjänar inte mycket till att tvista om den snö som föll, men nog är det frestande att upprepa något av vad jag anförde i årets remissdebatt, nämligen att Nordekfrågan i vårt land präglats av frånvaron av verklig sakdebatt. Man har förgäves sökt spåra en sådan såväl i politikernas uttalanden som i den alldeles övervägande delen av den svenska pressen, som givetvis inte varit utan inflytande då det gällt frågans forcering. Det gavs aldrig någon redovisning av ens de totala verkningarna, fördelar och nackdelar, långt mindre redovisades en dylik marknadsanpassnings betydelse för respektive land eller delar därav. Dess verkningar för olika nä Nr 21 101 Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik ringsgrenar klargjordes inte heller. Man var på toppnivå tydligen ense om att man skulle vara överens också om det man egentligen inte var överens om. Det fanns åtskilliga sådana mycket väsentliga punkter som man skulle lösa efteråt, när ingen återvändo fanns, vilka i inledningsskedet lösts provisoriskt. Det fanns således också rena sakskäl, utöver här åberopade politiska hänsynstaganden, för att skynda mera långsamt. Denna fråga har i regeringsdeklarationen behandlats mycket knapphändigt, på ungefär en sida. Jag kan inte underlåta att säga att jag tycker att regeringen har inkasserat i överkant positiva attityder från olika håll.

Man kan självfallet — som man alltid gör — tolka mer eller mindre välvilligt. Jag skulle tro att man gjort en välvillig tolkning i detta fall. På det håll jag känner till — jordbrukarorganisationerna — har man varit mycket kritisk och skrivit mycket hårt mot Nordekplanen. Kan man tolka det som positivt har man inga stora anspråk. Det är möjligt att man icke har yrkat avslag, men i så fall har det varit, som ofta framhållits, ett solidariskt åtagande i medvetande om att man gjorde uppoffringar i ett läge där andra grupper förmenade sig ha stora fördelar att vinna. Av det sagda torde framgå att jag inte är en av dem för vilka utgången här var en överraskning. Jag har sagt att jag inte heller beklagar den i nuläget. även om man står utanför den krets som haft att besluta i denna fråga kan man inte undgå att följa vad som har hänt. Man kan naturligtvis som herr Bohman anklaga Finland för de skilda turerna och kovändningarna, men jag tror det är orättvist att göra så. Den sista vändningen, före Reykjavik, när Finland sade sig kunna gå med på att fullfölja planen, gjordes det dock med mycket klara reservationer, inrymmande att om något land upptog överläggningar med EEC då förbehöll sig Finland rätt att pröva om sin ställning. Detta var man på svensk sida medveten om. Man var även medveten om Danmarks mycket klara målsättning beträffande EEC-marknaden. Hur man i det läget kunde vara främmande för att slutet skulle bli sådant som det blev, det är för mig oförklarligt. Herr talman! Jag avser icke att ta upp någon ytterligare debatt om Nordek i detta läge. Jag vill ha sagt att jag tycker att man under de förutsättningar som varit har drivit denna fråga alltför forcerat.

Herr talman! Detta är ju en inbjudan till en debatt i utrikespolitiska frågor, men det kan inte begäras att enskilda talare skall kunna gå över hela det fält av frågor som är berörda i regeringsdeklarationen. Jag skall för min del ta upp ett par av de saker som är ställda under debatt i deklarationen, och ange några synpunkter som jag har. Efter senaste allmänna utrikespolitiska debatt i fjol har vårt läge ändrat sig i ett väsentligt hänseende. Det har skett genom ett formellt och reellt åtagande. Riksdagen har ratificerat det s.k. ickespridningsavtalet för kärnvapen. Även om vårt land redan dessförinnan de facto genom avsaknad av kärnvapen icke bidragit till dessas spridning, kan det formella åtagandet för framtiden ge anledning till vissa betraktelser över svensk neutralitetspolitik i det nya läget. Bakgrunden är denna. Förenta staterna och Sovjetunionen har betydande atomvapenarsenaler. England, Frankrike och Kina har små sådana. Övriga länder i världen saknar veterligen atomvapen. Sverige anses i den internationella diskussionen på området äga industriell kapacitet att framställa kärnvapen men icke kunna klara samtliga steg i framställningsprocessen till rimliga kostnader från egna inhemska källor. Vår förmåga får alltså för närva rande mest anses vara av teoretiskt intresse. Betydelsen av ett eventuellt svenskt kärnvapen respektive det frivilliga avståendet därifrån kan bedömas på olika sätt. Av intresse för dagen är exempelvis att det i NATO-kretsar beräknas att en förenad engelsk-fransk atomvapenstyrka har en förstörelsekraft av endast 1—3 procent av den amerikanska potentialen. Det anses också, att de smärre nu befintliga atomvapenmakterna aldrig kan hinna ifatt USA och Sovjet. Det har också blivit en naturlig slutsats av detta sakförhållande att man i de internationella diskussionerna på området talar om behovet av ett atomparaply. Endast de båda supermakterna kan tillhandahålla ett sådant. På grund av den atomvapenbalans som säges vara en nödvändighet och en realitet vad avser USA och Sovjet och som ligger i bakgrunden för de s.k. SALT-sammanträdena finns det emellertid också en mening som hävdar att även ett litet atomvapen kan vara av stor betydelse genom att rubba nämnda balans. Därmed skulle ett sådant kunna vara ett stöd åt det landet. Denna tanke skulle ha kunnat vara tillämplig på oss, om vi icke bundit oss vid icke-spridningsavtalet. Genom sin anslutning till NATO befinner sig Danmark och Norge med eller mot sin vilja under det amerikanska atomparaplyet. Finland å andra sidan tillhör genom sitt fredsavtal, får man väl säga, militärt Sovjetunionen och är under dess atomparaply. Sverige återigen befinner sig mitt emellan; och erfarenhetsmässigt brukar den bli blötast som går mellan två paraplyer, när det regnar. Icke-spridningsavtalet har med andra ord öppet ställt frågan inför internationellt. forum, om vårt land över huvud taget icke behöver något paraply eller, om det behövs, vilket paraply vi i så fall skall gå under. Om svaret blir att vi icke behöver paraply, är det en spekulation i förblivande vackert väder. Men är bedömningen den att det också kan bli dåligt väder, ställs Sveriges neutralitetspolitik på särskilt svårt prov. Som bekant ges neutraliteten det innehållet, att vi avser att vara neutrala i krig. Men på samma gång känner vi oss vara oförhindrade att kritisera omvärlden tämligen hämningslöst, så länge vi inte kommit till ett akut krisläge. Denna linje har byggt på den styrka vi känt oss ha i vårt neutralitetsförsvar som ansetts kunna tillåta oss vissa friheter. Därvidlag har just det ratificerade atomavtalet emellertid, som jag ser det, försatt oss i ett markant ändrat läge. Kan vi inte alltid påräkna en utbalansering av supermakternas atomvapen utan ett övertag uppkommer för endera, blir vårt konventionella försvar av relativt sett minskad betydelse. Jag har flera gånger under tidigare år i dessa utrikesdebatter framhållit önskvärdheten av en mera dämpad ton i våra omdömen om utlandet och en neutralitet mer lik den schweiziska, som också är något av en sinnesneutralitet med strävan till objektivitet och ett balanserat omdöme om världshändelserna. Icke-spridningsavtalet borde ha den konsekvensen att ålägga oss större, icke mindre, återhållsamhet i debatten. Det är denna slutsats jag vill dra av ratificeringen i höstas, och jag menar att den är mycket viktig. Jag skall nu också beröra en annan fråga som gäller kärnvapen och erinra om att den utrikespolitiska och försvarspolitiska debatten på 1950-talet rörde sig rätt mycket om anskaffning av taktiska atomvapen till vårt försvar. Jag skall inte gå in på vilken roll denna diskussion kan ha spelat för den så kallade svenska linjen för atomkraftens fredliga utnyttjande. Fru Lindström i denna kammare har ju i sin bok förra året framfört vissa tankar om sambanden mellan de försvarspolitiska och de fredliga allmänt energipolitiska ambitionerna. Ett visst mothugg synes hon ha fått. Jag känner för vår egen del ett behov att säga några ord i denna sak på grund av den kritik som jag bitvis i skarp form med krav på nedläggande riktat mot såväl Marvikensom Ranstadsprojekten, vilka båda är integrerande beståndsdelar av den svenska linjen såväl för fred som för krig. Jag har aldrig hyst någon tvekan om och aldrig stuckit under stol med min bedömning att Billingenuranet och Ranstad icke kunnat och icke kan göras konkurrenskraftigt i fredstid. Det har också varit fel att spela ut vårt uran med en jättelik propaganda utåt som en självklar och säker grund för en självständig svensk atompolitik på båda de aktuella områdena. Det har varit en bluff som varit alldeles för lätt att genomskåda icke endast av utlandets sakkunskap. Som en beredskapshistoria kan Ranstadsprojektet dock försvaras även nu. Frånvaron av den jättedyra sprutningsdiffusionsanläggningen för anrikning av det naturliga uranet är dock atomprogrammets Akilleshäl, och det problemet har vi icke kunnat lösa ekonomiskt. Anskaffning av naturligt uran däremot, alltså samma produkt som Ranstad kan erbjuda, har knappast någonsin varit ett problem, då världsmarknaden haft riklig tillgång därtill och lagring för försvarsändamål icke varit en fråga av tillnärmelsevis samma storleksordning som t.ex. när det gäller olja. Vad Marviken beträffar, kunde vid tidpunkten för mitt agerande i riksdagen 1965—1966 anläggningen bedömas med ledning av erfarenheten i Ågesta. Det är visserligen fråga om en utveckling efter något andra linjer än i Ågesta men som alstrare av elektrisk energi för fredsändamål hade lättvattenreaktorerna redan gått förbi i utvecklingen. För försvarsändamål kan Marviken med sin belägenhet på Vikbolandet inte erbjuda någonting av värde utöver det som redan finns i landet. Dessutom kan vapenplutonium bl.a. i krigstid tas fram utan att man nödvändigtvis behöver gå vägen över Marvikens tungvattenreaktor. Jag anser därför att jag varit försvarad i min kritik av Marviken såväl vad avser dess fredliga ändamål som i synnerhet beträffande dess eventuella försvarspolitiska uppgifter. Jag vill tillägga att jag vid kravet på avbrytandet av arbetena i Marviken år 1965 hade inhämtat råd av personer i ansvarig ställning med sakkunskap i fråga om såväl det fredliga som det eventuella försvarspolitiska syftet. Regeringsdeklarationen uttalar nu, när icke-spridningsavtalet trätt i kraft, att vårt land är redo att inleda förhandlingar med IAEA i Wien om kontrollförfarandet. Därför bör, som jag motionerat om under den allmänna motionstiden, alla ansträngningar göras för att bevaka de svenska intressena av att ostört kunna få utveckla den fredliga atomindustrin. Då denna fråga kommer upp senare, lämnar jag densamma. Jag skall nu vända mig till den egentliga utrikespolitiken med några synpunkter på händelseutvecklingen kring Indiska oceanen, därför att denna är ett centrum för dagshändelserna utomlands. Regeringsdeklarationen stolpar liksom på styltor runt jordklotet, och på olika platser där den ena eller den andra styltan sätts ned träffar den en ömtålig punkt men förmår inte klarlägga sammanhangen, trots att styltorna rimligen högst upp måste ha en styrande mekanism. Jag skall därför söka belysa dessa sammanhang med några få konstateranden. Vietnam, Mellersta Östern och södra Afrika kommenteras i deklarationen, och denna har uttalade eller inbäddade meningar att anföra om politiken i dessa områden, men visar bara på förekomsten av konflikter utan att synbarligen förstå eller visa förståelse för de bakomliggande drivkrafterna. Varför politiken är som den är i dessa trakter kan kanske i någon mån klargöras av det förhållandet, att Sydvietnam är beläget vid den av naturen givna förbindelseleden mellan Stilla oceanen och Indiska oceanen. Södra Afrika har förbindelseleden mellan Atlanten och Indiska oceanen vid sin kust och Mellersta Östern representerar en infartsväg från Medelhavet till Indiska oceanen. Det finns på vårt jordklot endast tre oceaner: Stilla oceanen, Atlanten och Indiska oceanen. Förenta staterna behärskar odisputabelt den förstnämnda, Natomakterna den andra, ehuru Sovjet söker göra framstötar in i den. I fråga om den tredje, som hittills behärskats av Storbritannien, kommer år 1971, d.v.s. nästa år, Storbritanniens grepp att avsiktligt lossas. Som bekant tål varken naturen eller politiken tomrum, och Sovjetunionens trängtan att sätta sig fast vid Indiska oceanen är av gammalt datum. Den australiensiske utrikesministern i den förra regeringen i Canberra, mr Freeth, yttrade härom i ett i hela världen, dock icke i Sverige, uppmärksammat tal i parlamentet den 14 augusti 1969 följande: ”Under de senare åren har det varit ett växande intresse och en tilltagande aktivitet från Sovjetunionens sida i den asiatiska regionen.

Enligt min mening bör man inte se bort från dessa grundläggande strategiska fakta och i vart fall vara medveten om dem i denna riksdag, innan man låter svenska folket engagera sig med åtgärder som innebär eller kan uppfattas som långtgående ställningstagande eiler stöd för någon viss sida eller linje i världspolitikens stora tvistefrågor. Vår proklamerade neutralitet tål näppeligen ensidighet av det slag även årets regeringsdeklaration enligt min mening — visserligen otydligt — ger uttryck åt. Danmark och Norge till exempel, som ligger alldeles intill oss men inte är neutrala, har en helt annan utrikespolitik och kämpar självfallet för den västerländska linje de öppet deklarerar. Vår utrikespolitik kan svårligen undgå att framkalla undran hos denna våra grannar. Vi borde förstå, om man i Norge kan känna betänksamhet, när stora sovjetryska flottstyrkor i dessa dagar håller manövrer i Norska havet, i de året om isfria vattnen norr om Nordkalotten och väster om Ofoten, dessutom i vårt omedelbara grannskap.

Om Mellersta Östern behöver jag inte orda mycket. Vad där sker, sker inför öppen ridå, och alla kan se det. Naturturligtvis hoppas jag att ambassadör Jarring skall ha framgång i sitt värv. Förbindelseleden mellan Medelhavsområdet och Indiska oceanens område har sådan betydelse att det borde vara ett önskemål att den endast kommer att nyttjas för fredliga ändamål. Jag är dock rädd för att inte alla stater delar den uppfattningen. Jag går så över till Vietnam. Att jag inte till alla delar kan ansluta mig till regeringens Vietnampolitik är väl känt i denna kammare. Jag har flera gånger hävdat att denna politik bygger på felaktiga eller otillräckliga informationer om förhållandena på platsen, i vart fall i Sydvietnam. Jag har inte varit i Nordvietnam men har blivit informerad om att detta land blivit hårt straffat för sitt anfall på Sydvietnam genom bombardemangen. Herr Sten Andersson vitsordade också strax före middagspausen detta. Han har ju själv varit där, och det finns därför anledning att tro på vad han säger. Jag återger här endast ett omdöme från vederhäftigt officiellt s.k. högsta håll på den allierade sidan, dock icke från Saigon. För min del biträder jag visst humanitärt stöd åt Nordvietnam för att hindra krigets lidanden men anser att erkännandet av Nordvietnam icke gagnar fredens sak i Sydöstasien. I regeringsdeklarationen har förord, eller bra nära förord, uttalats för en koalitionsregering i Saigon. Statsministern har frågat om vi, inklusive jag själv, ställer oss bakom detta programuttalande. För min egen del vill jag erinra om att det i Tjeckoslovakien efter kriget fanns en politiker med namnet Fierlinger. På våren 1948 utförde denne ett mycket väsentligt uppdrag, nämligen att i en koalitionsregering mellan socialdemokrater och kommunister genomdriva Tjeckoslovakiens överförande till det kommunistiska lägret. Presidenten Benesj försvann som bekant i detta sammanhang. Jag skulle för min del tro att regeringen i Saigon är väl medveten om den roll den trojanska hästen har spelat i historien. Jag tror också att den regeringen är helt i stånd att dra slutsatser av historiens erfarenheter. Alltefter det tiden går bygger den också upp erforderliga resurser för att själv bestämma över sitt öde. Det är ingen marionettregim i Saigon. Det faller mig därför inte in att blanda mig i andra länders inre angelägenheter eller ge råd som jag inte blivit ombedd att lämna. Jag ställer mig inte bakom regeringsdeklarationens uttalande om koalitionsregering i Saigon. Vad jag emellertid efter att ha hört tre timmars debatt — mellan kl. 10 och 13 i dag — om Vietnam funnit lysa igenom med ljusskrift är hur ringa kunskaperna är om det man diskuterar. Jag vill därför erinra om en interpellation som jag riktade till statsministern i fjol. Inget svar har jag fått på den, och kanske var det inte att vänta, men jag vill nu läsa upp den så att kammarens ledamöter får höra dess innehåll. Det är åtminstone ett sätt att sprida någon kunskap om <statsministerns okunnighet och felbedömningar i fråga om Sydvietnam. Herr Hernelius har i debatten givit statsministern ett råd, nämligen att statsministern bör belägga sina citat så att han icke blir beslagen med att tala osanning. Därför tycker jag mig vara försvarad om jag nu tar in texten till denna interpellation i dagens protokoll.

Detta är ett felaktigt och vilseledande återgivande av president Eisenhowers uttalande. I sin bok ”Mandate For Change 1953—56', New York 1963, skriver denne nämligen följande på s. 372 i översättning: ”Jag är övertygad om att fransmännen inte kunde vinna kriget, emedan den inrikespolitiska situationen i Vietnam, svag och förvirrad, starkt försvagade deras militära ställning.

Statsministerns uttalande är dessutom vilseledande bl.a. därför att presidentens utalande hänför sig till tiden före Geneéveöverenskommelsen 1934. Detta är för 15 år sedan, och Ho Chi Minh hade dessutom avlidit före intervjun. Om president Eisenhower, som efter ett olyckligt uttalande om Sverige i 1960 års valkampanj besökte Sverige för att undanröja uppkomna misshälligheter hade levat, kan det befaras att statsministerns sätt att citera honom inför amerikansk publik föranlett hårda amerikanska genmälen.

Det tror jag är en omöjlighet.” även dessa påståenden bör ställas mot vad som är kända förhållanden. Sydvietnam har en den 1 april 1967 antagen konstitution som föreskriver i statens ledning en på fyra år vald maktägande president efter amerikanskt mönster. Ur australiensiska utrikesdepartementets vitbok ”Viet-Nam, July 1967 to December 1967, s. 52, kan inhämtas, att presidentval senast ägde rum den 3 september 1967, varvid avgavs 4902 000 röster på 11 kandidater, varav ingen stod för FNL. De avgivna rösterna motsvarade ca 83 procent av registrerade 5853 000 väljare. Vidare kan ur samma källa inhämtas, att val till senaten hölls den 1 september 1967 med avgivna 3892 000 röster och till deputeradekammaren den 22 oktober 1967. I ett representativt styrelseskick erkänns i laglig ordning valda förtroendemän allmänt företräda folket till dess nya val ägt rum och icke orimligt lång tid förflutit sedan de senast avhållna valen. Även om opinionsförskjutningar är vanliga i väljarkårer världen över har i detta fall endast ca 2 år förflutit. Statsministerns uttalande om FNL:s representativitet i Sydvietnam har alltså knappast stöd i verkligheten. Det ligger nära till hands att anta, att statsministerns bedömning av förhållandena i Sydvietnam bygger på förlegade och icke längre aktuella informationer. Detta är begripligt med tanke på ati Sverige sedan ca tre år tillbaka icke har någon representation i Saigon. Korrekta och objektiva informationer som möjliggör avvägda omdömen står beklagligtvis icke statsministern till buds. Därest Sverige finge tillåtelse att stationera en observatör i Sydvietnam, skulle den allvarligaste bristen i detta hänseende måhända kunna avhjälpas. Frånvaron dessutom av korrekta informationer om den roll Sydvietnams bundsförvanter, främst Förenta staterna och Australien, spelar på platsen torde också ha bidragit till den försämring, som inträtt i Sveriges relationer till Förenta staterna. I tidningspressen har Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik uppgivits, att förre statsministern Tage Erlander avses skola besöka Förenta staterna i syfte att söka förbättra dessa relationer. Om detta skall lyckas torde det vara ofrånkomligt tt herr Erlander kan bygga sin verksamhet på korrekta och verklighetsbetonade informationer och bedömningar, bl.a. gällande Sydvietnam. Med stöd av vad jag här anfört och med hänsyn till den kritik jag riktat mot statsministerns uttalanden i TV-intervjun till Förenta staterna anhåller jag om första kammarens tillstånd att till hans excellens statsministern få rikta följande fråga: Avser regeringen att för införskaffande av korrekta informationer i Vietnamfrågan stationera en observatör i Sydvietnam?” Denna interpellation fick framställas. Den har icke besvarats. Men vi kan i dag konstatera, att statsministern själv avser, förutom herr Erlander, att ge sig över till Förenta staterna i uttalat syfte att söka förbättra relationerna med detta land. Förmodligen är det erforderligt efter vad som har hänt på den allra senaste tiden. Jag har också just avlyssnat TV och radionyheterna om den amerikanska reaktionen inför de senaste excesserna mot den amerikanske ambassadören.

Herr talman! Som en röd tråd i Sveriges utrikespolitik går vår bekännelse till fredliga lösningar på de konflikter som vår motsatsfyllda värld tyvärr är så rik på. Vår uppriktiga vilja att medverka till fredsbevarande aktioner eller fredsskapande förhandlingar kan inte av någon sättas i fråga. Vår aktiva neutralitetspolitik kan måhända stundom upplevas som obekväm för stormakternas intressepolitik, men ger oss vänner bland de stater som i likhet med oss själva intet högre önskar än en självständig utveckling i politiskt oberoende. Det var med stor tillfredsställelse vi iakttog hur parterna tog plats vid förhandlingsbordet i Paris för att genom samtal förbereda en lösning på 1960 talets mest tragiska skeende: kriget i Vietnam. Den svenska opinionen har kraftigt tagit ståndpunkt i denna konflikt. Vi har uttryckt vår avsky över att ett litet folk, som framför sig hade oerhörda utvecklingsuppgifter efter kolonisatörernas fördrivande, tvingades in i nya och allt omänskligare lidanden, bara därför att dess territorium upplevdes som strategiskt viktigt för en stormakts intressen. Vi har djupt beklagat att förnuft och humanitet manövrerats ut av strategiska och ekonomiska intressen då Förenta staterna fattade sina beslut om engagemangen i Vietnam. Det växande motståndet inom USA mot den valda politiken, liksom de påbörjade samtalen i Paris, har dock hållit en förhoppning vid liv hos oss om att det vietnamesiska folkets oerhörda lidanden gick mot sitt slut. Denna förhoppning, men också människans oförmåga att i längden uthärda bilderna av omänsklighet har gjort att Vietnamtragedin mer och mer fått skymmas bort av mindre men mera närliggande bekymmer. Det blev därför en smärtsam påminnelse för oss om den internationella politikens grymhet, när Sydöstasienproblemen återigen trängde sig på oss genom den tragiska utvecklingen i Cambodja. Under prins Sihanouks ledning har landet fört en hittills framgångsrik neutralitetspolitik, ett stenkast från den våldsamma konflikten i Nordvietnam. Denna neutralitetspolitik har varit en halsbrytande och skicklig balansgång mellan lojaliteten mot de indokinesiska folkens rätt till självbestämmande och hänsynen till mäktiga stormaktsintressens försök till styrning av utvecklingen. När denna politik plötsligt avbröts genom statskuppen i Pnom Penh under statschefens bortovaro kunde vi inte underlåta att oroligt jämföra mönstret med situationen i juntans Saigon. Försöker medvetna politiker eller grupper utanför det demokratiska systemet i USA att tvinga fram en kambodjansk integration i det amerikanska säkerhetssystemet? De väntade ställningstagandena till Lon Nol-regimens begäran om militär hjälp får utvisa om Washington avsiktligt bidragit till en ytterligare komplicering av det låsta läget i Sydöstasien. Var det bara fråga om en statskupp bland alla de andra, så kunde man kanske fortsätta en lidelsefri och akademisk debatt om maktförskjutningar och intresseinflytanden i den internationella politiken. Men, herr talman, i statskuppens spår har följt händelser, som fyller oss med avsky och förskräc kelse. Den nya regimen har spelat ut primitiva känslor i sin strävan att underbygga sin ställning. Mekongfloden färgas röd av blod och fylls av liken efter mördade. Det kyliga diplomatiska spelet illustreras rått och påtagligt av våldshandlingar och brutalitet. än en gång — för vilken tusende i ordningen? — upplever vi hur maktens abstrakta spel drabbar de små människorna med lidande och död. Men inte bara i Cambodja och Vietnam trampas förnuft och god vilja under soldatkängorna. Över Laos tömmer den moderna teknologins superbombare sin dödsbringande last över fattiga och lidande människor. För en stormakts säkerhetspolitiska bedömningars skull måste människor fly undan en död som drabbar dem — de vet varken när eller varför. På kritiken svarar de militära sakkunniga med hänvisning till ”militära mål”, och offren bland vietnameser och laoiter beskrivs förmildrande som ”vietcong” eller ”infiltratörer”. Låt oss inte fortsätta att försöka måla bilden av vanvett och lidande. Låt oss i stället ägna oss åt ett fördömande av de beslutsprocesser och inflytanden, som för tvivelaktiga intressens skull kastar tusenden och åter tusenden in i omätliga tragedier. Låt oss kräva och hoppas att den fredliga vägen till lösningar äntligen åter beträds och att stenåldersstadiets diplomatiska metoder överges i Sydöstasien som annorstädes i vår värld. Nyckeln till nya och förnuftiga lösningar ligger i Washington. Den närmaste tiden får utvisa om en av våra äldsta demokratier alltjämt har kraft och förmåga att fatta ett modigt beslut. Många frågar sig oroligt om Förenta staterna i en missbedömning av världens sociala utveckling oåterkalleligen svetsat sig samman med de reaktionära krafterna runt om vår jord. Detta vore en av vårt århundrades djupaste tragedier. Så mycket finns att uträtta för att bygga en värld, som åtminstone är en dräglig hemvist för människan. I stället offras tid, arbete och kapital i en obegriplig omfattning för att bryta ner, förstöra och döda. Vi är en liten nation, men vår röst klingar inte ohörd när vi försöker hävda förnuftets, humanitetens och fredens rätt. Ingen skall kunna kväva kritiken mot de missgrepp som lett till så mycket lidande eller mot en oresonlighet som förlänger lidandet långt utöver det uthärdliga.

Herr talman! Vi har under åren vant oss vid att i Sverige ha stor enighet om de utrikespolitiska frågorna. Har ordet alliansfrihet nämnts, så är det ingen som svävat på målet. Enigheten har emellertid inte varit riktigt lika stor när det gäller de rent handelspolitiska frågorna. Med hänsyn till vår neutralitet har centerpartiet under 1960-talet varit betänksamt i sin inställning till ett medlemskap i den gemensamma europeiska marknaden, EEC, och allt vad den kan innebära i form av politiska konsekvenser för vårt land. Frågor som man i dag vill ställa är exempelvis: Har vi fortfarande samma syn på vaktslåendet kring den svenska neutraliteten? Vad betyder den aktivitet som den svenska regeringen utvecklat när det gäller det europeiska förhandlingssamarbetet? Statsminister Palme har besökt en rad europeiska städer och där diskuterat EEC-frågor. Handelsminister Lange har varit på förberedande underhandlingar i Bryssel. Hur mycket fanns med i deras portföljer av det utrikesoch handelspolitiska innehåll som klart uttalades i dagens regeringsdeklaration. När nu även Norge och Danmark visat stor aktivitet i EEC-frågan kan vi i detta sammanhang lägga märke till den finska regeringens beslut att inte underteckna Nordekavtalet. Från finskt håll har gjorts gällande att det var de övriga nordiska ländernas EEC-aktivitet som gjorde att Finland inte undertecknade Nordekavtalet. Hur det än förhåller sig med motiven bakom den finska regeringens beslut kan man med stor sannolikhet säga att Nordek kommer att läggas på is för en tid framåt. Statsminister Palme, som personligen engagerat sig mycket hårt för att driva Nordekprojektet i hamn, tycks nu vilja kompensera detta haveri genom att i stället med stort intresse gå in för EEC-samarbetet. Jag har inte sett Nordek som en språngbräda till EEC utan som ett självständigt projekt för nordiskt samarbete. Det har i debatten också nämnts att man skulle kunna genomföra Nordek utan Finland, d. v. s. bilda ett Skandek. Jag vill bestämt avvisa tanken på att Finland överges i den nordiska handelsgemenskapen. När det gäller EEC är det svårt att se hur ett medlemskap eller en närmare anknytning till den gemensamma marknaden skulle kunna förenas med den svenska neutraliteten. I den stadga som bär upp sexstatsmarknaden, Romfördraget, sägs ifrån att EEC också är en politisk organisation. Det är möjligt att stadgan måste förändras innan Sverige kan ansluta sig. Även om det vore förenligt med den svenska neutraliteten att gå in i den gemensamma marknaden är det ur centerpolitisk synpunkt flera andra frågetecken som reser sig. Vi har liksom andra industrialiserade länder en stark strukturrationalisering och en omvandlingsprocess i hela samhället med stora konsekvenser för den enskilda människan och hennes tillvaro. Vi har kunnat se hur utvecklingen mot koncentration och centralisering har fortgått i allt snabbare takt. Suget från de stora tätortsregionerna har utarmat hela landsdelar och ställt människor inför svåra problem både i koncentrationsorterna och på den utglesade landsbygden. Orsakerna är klart ekonomiska. Enligt rådande ekonomiska teorier är det lönande att företa en sådan centralisering inom samhälle och näringsliv. Det anses lönande att planera samhällen i allt större enheter. Centerpartiet har alltid varit motståndare till denna ohämmade tro på koncentrationen och det blinda dyrkandet av centraliseringen som princip, medan regeringen inte gjort tillräckligt för att hejda den inom vårt land. Dessa koncentrationstendenser är ännu mycket starkare ute på den europeiska kontinenten, och inom EEC med vissa undantag råder ett i det närmaste Manchesterliberalt ekonomiskt tänkande som gör det mycket svårt att föra in miljöfaktorer och lokaliseringsaspekter på den ekonomiska utvecklingen. De centralistiska krafterna är så starka att det fordras mycket bestämda politiska åtgärder för att bekämpa dem. Det finns kanske viss anledning att hoppas att vi kan klara detta i vårt land när socialdemokratin nu delvis har svängt i sin tro på den välgörande decentralismen. Det krävs strama tömmar från den svenska regeringen om vi skall kunna tygla de starka ekonomiska krafter som råder inom den gemensamma marknaden. För en tid sedan kunde vi läsa i tidningarna att SAS inte ville acceptera att de flygvärdinnor och stewarts som skulle arbeta på de attraktiva Atlantlinjerna, bodde så avlägset som i Oslo och Stockholm, utan att de i så fall var tvungna att bosätta sig i Köpenhamn. Den av många storstadsprofeter omhuldade metropolen Stockholm var alltså i detta sammanhang en plats som inte kunde tolereras som bostadsort för dem som ville flyga över Atlanten. Det är litet men ändå ett exempel. Det är också en liten fingervisning om hur spelet skulle kunna läggas upp den dag vi närmare anknyter oss till de starka kapitalintressena inom den gemensamma marknaden. För Sveriges vidkommande gäller det att bevara den svenska handelsfriheten gentemot handelsblock bildade av andra motiv än de rent handelspolitiska. Därför kan Sverige endast ansluta sig till EEC under förutsättningen att alliansfrihet bibehålles. I dagens debatt nämnde statsministern bl.a. att det är för tidigt för oss att taga ställning till hur vår anslutning till EEC kommer att se ut. Dessa ord från vår statsminister och med en minnesbild av hur resultatlösa diskussionerna och förhandlingarna om Nordek och EEC varit under 1960-talet gör att vi troligen får en lång betänketid — en betänketid som vi skall använda till att bl.a. finna lösningar för en handelspolitisk gemenskap, som kan accepteras av både EEC och de nordiska länderna. Sett i ett större perspektiv får inte ett utvidgat EEC bliva något av en rikemansklubb med tendenser till isolering. Vi får, herr talman, inte glömma att det finns vägar till större marknader än EEC och EFTA. Och i detta sammanhang kan man, när klyftorna mellan industriländer och utvecklingsländer blir allt större, peka på att vi med skyndsamhet och större kraft inordnar utvecklingsländerna i en större och mer global handelspolitisk gemenskap med allt vad den kan föra med sig. Målsättningar med den inriktningen passar väl in i vårt lands utrikespolitiska mönster.